Herr talman! På den moderata utskottsgruppens vägnar ber jag att få avge följande röstförklaring: Efter votering under moment 20, till vilket den första moderatreservationen finns fogad, kommer vi i följande berörda moment avseende övriga moderata reservationer ej att begära votering med åtföljande rösträkning. Denna votering kommer att visa de resultatsiffror som följande voteringar givit om vi för vårt vidkommande handlat på sedvanligt sätt. Detta förfaringssätt från vår sida innebär icke att vi gjort någon prioritering bland våra reservationer eller att vi i sakfrågorna gör någon annan markering än vi eljest har avsett att göra. Initiativet från vår sida sker uteslutande med hänsyn till kammarens pressade tidsprogram och till detta ärendes omfattning. Av tekniska skäl gör vi dock undantag under de moment där det fogats mer än en reservation och kontrapropositioner kan väntas. Herr talman! Vi har med det angivna förfarandet sökt tillmötesgå den vädjan som talmanskonferensen har utsänt till partigrupperna. Det är vår förhoppning att en praxis av denna innebörd kan komma att utbildas i liknande situationer som denna.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

Herr talman! Flera av problemen i svensk ekonomi har en klar koppling till skattepolitiken. Skatteutvecklingen i Sverige var i flera avseenden exceptionell under första hälften av 1970-talet, och därmed lades också grunden till många av de obalanser vi i dag brottas med. Skattetrycket ökade rekordsnabbt fram till 1976/77, från ungefär 40 90 av bruttonationalprodukten, BNP, år 1970 till 50 26. Sedan har det stannat på den nivån. Marginalskatten skärptes kraftigt för praktiskt taget alla löntagare. För en genomsnittlig industriarbetare steg den från 51 90 1970 till 64 96 1977 och för en genomsnittlig industritjänsteman från 56 4 till 14 0. Det ökade skattetrycket och i synnerhet de skärpta marginalskatterna bidrog till att driva upp kostnaderna och inflationstakten. Det försvagade konkurrenskraften i svensk industri och förvärrade våra yttre balansproblem. Motiveringarna för den skärpta progressionen i skatteskalan var huvudsakligen fördelningspolitiska. Men det var en kortsiktig fördelningspolitik som bedrevs. De skadeverkningar på ekonomin som blivit följden har i hög grad missgynnat de grupper som man genom skattepolitiken sade sig vilja hjälpa. Det var inte omöjligt att förutse den här utvecklingen. Vi i folkpartiet varnade gång på gång för den, och vi var inte ensamma om det. Men våra varningsrop förklingade ohörda. Allt tal om sänkta marginalskatter möttes av mer eller mindre kategoriska fördömanden. När t.ex. Ingemar Mundebo i 1976 års valrörelse föreslog att marginalskatten skulle sänkas till högst 50 90 för de flesta inkomsttagarna, menade Kjell-Olof Feldt att folkpartiet helt lämnat förnuftets väg. När 1972 års skatteutredning i december 1977 lade fram sitt slutbetänkande, kunde man med knapp nöd samla en majoritet kring ett långt blygsammare förslag än det vi i dag skall ta ställning till. Mot det förslaget, för mindre än fem år sedan, stod socialdemokraterna och LO. Och det är ett politiskt faktum att det inte kunnat genomföras ens av trepartiregeringarna. Mot den här bakgrunden var det säkert inte många som ännu för ett par år sedan trodde att det någonsin skulle bli möjligt att samla en bred parlamentarisk majoritet bakom en radikal marginalskattereform. Desto mer glädjande är det att det faktiskt visat sig möjligt. Det är bra för reformens stabilitet att vi lyckats få socialdemokraterna med på den. De jämkningar i skatteskalan och tidsplanen som fått göras för att nå ett mycket brett stöd kommer i framtiden säkert att visa sig vara en god investering. Några viktiga lärdomar av 1970-talets utveckling bör vi dra. För det första kan det vara svårt att se vart man är på väg när man rör sig med ganska små steg. Socialdemokraterna vägrade under lång tid tro på de mer långsiktiga effekterna av sin skattepolitik, därför att effekterna inte uppträdde omedelbart. Men det tar tid att påverka människors beteende, att ändra invanda handlingsmönster. Av samma skäl skall vi inte nu vänta oss radikala förändringar i människors beteende på mycket kort sikt — de stora fördelarna med skattereformen kommer några år framåt i tiden. För det andra kan vi lära oss, att har man en gång kommit ur kurs, är det tungt att återvända. Trots att vi nu tar ett rejält steg bort från 1970-talets skatteutveckling, är det en bra bit kvar till 1970 års skatteskala. Hade vi genom indexreglering av den skatteskalan haft den kvar under hela 1970-talet, så hade utvecklingen med all säkerhet blivit mer positiv. Det är ett högt pris vi fått betala för våra lärospån. Desto mer angeläget är det att vi drar nytta av dem för framtiden. Att vi äntligen kunnat uppnå samstämmighet kring marginalskatterna med socialdemokraterna innebär inte i sig att vi är ense om skattepolitiken på andra områden. Tvärtom tyder debatten på att vi i många fall står långt från varandra. Vi är övertygade om att ett ökat skattetryck skulle skada svensk ekonomi. Socialdemokraterna är betydligt mindre bekymrade på den punkten och talar om behovet av en ”plan för rättvisa skattehöjningar”. Vi är också övertygade om att det enskilda aktiesparandet måste ges rimliga villkor i stället för att straffbeskattas. Men till de socialdemokratiska vallöftena hör att återinföra hela straffskatten på aktiesparande. Om någon för ett par år sedan hade påstått att vi i dag skulle besluta om en stor marginalskattereform men att moderaterna skulle komma att stå utanför, hade det säkert bedömts som en tämligen osannolik prognos. I många år har ju moderaterna tillsammans med folkpartiet kämpat för sänkta marginalskatter. Men i valet mellan att torgföra en egen linje som saknade tillräckligt stöd för att kunna genomföras och att delta i ett konstruktivt arbete för att få fram ett bra förslag med brett stöd valde man isoleringsalternativet. I över ett år har man nu stått utanför all konstruktiv diskussion och mest bara råskällt i skattefrågan. Det må vara en bekväm roll man valt, men i längden är jag övertygad om att poängerna kommer att visa sig alltför lättköpta. Jag konstaterade i ett anförande här i kammaren för drygt ett år sedan att man aldrig får väja för den politiska striden, när den krävs för att få igenom i sak viktiga frågor. Men striden har inget egenvärde. Kan samförstånd och breda lösningar nås på rimliga villkor, är det att föredra. För moderaterna var uppenbarligen samarbete över blockgränserna så störande att sakfrågan fick vika. Den moderata kritiken mot skattereformen har många gånger skjutit över målet, man har varit beredd till nästan vad som helst för att misskreditera reformen och legitimera sitt eget avhopp från trepartiregeringen förra våren. Man drar sig inte för att i sina konsekvensbeskrivningar utgå ifrån lönekostnadsökningar under de kommande åren av en omfattning som snart nog skulle lägga hela den svenska industrin i ruiner. Och man drar sig inte heller för att utgå ifrån att regeringen stillatigande skall låta detta ske. En av huvudpunkterna i moderatkritiken har gått ut på att vi skulle överfinansiera reformen. Skattereformen kommer, har man hävdat, att leda till ett skärpt skattetryck. Men reformen i sig leder varken till höjt eller sänkt skattetryck. Skattetrycket avgörs av hur den samlade ekonomiska politiken utformas. Socialdemokraterna kommer säkert att höja skattetrycket, om de kommer i regeringsställning, men vi kommer inte att göra det. Det är två saker som får moderaterna att tro att skattetrycket skall höjas. Det ena är att de inte tror att den s.k. löneavgiften kommer att räknas av i avtalsförhandlingarna. Det andra är att de inte tror att löneökningarna kommer att stanna på ca 5,5 6 per år under reformperioden. Delvis är det två sidor av samma sak. Moderaterna tror alltså att den höjda arbetsgivaravgiften inte kommer att minska kontantlöneökningarna utan kommer att slå igenom på priserna i stället. Till stöd för det resonemanget åberopar man erfarenheter från 1970-talet, då bara en tredjedel av avgiftsökningen skulle ha räknats av. Först skall sägas att beräkningarna, som åberopas, är ytterst osäkra och delvis svårtolkade. Sedan måste också slås fast att läget var annorlunda i mitten av 1970-talet. Trots att redan de centrala avtalen hamnade på en hög nivå, blev löneglidningen rekordstor. Det tyder på att också arbetsgivarna då ansåg att det fanns ett utrymme kvar efter avtalet, som kunde läggas på priserna. Till denna inställning bidrog överbryggningspolitiken, som medförde att företagen kunde ersätta förlorade exportorder med ökad försäljning här hemma och lageruppbyggnad. Nu är, herr talman, läget annorlunda. Den ekonomiska politiken har anpassats till de internationella utsikterna, och alla parter vet att det inte finns utrymme för några stora kostnadsökningar i svensk industri. Alla inser också att lönsamheten måste förbättras för att man skall kunna öka investeringarna och sysselsättningen. De stora löntagarorganisationerna har dessutom ställt sig bakom skattereformen och, vilket bör understrykas, dess förutsättningar. Även om vi antar att avräkningen blir effektiv, kan vi naturligtvis inte i dag veta hur lönerna kommer att utvecklas under de kommande åren. Vad vi vet är att kostnadsutvecklingen i industrin måste vara långsammare än hos våra konkurrenter, så att konkurrenskraften kan förbättras. Vi kan utgå ifrån att utrymmet kommer att vara mycket snävt. Långtidsutredningen har beräknat det till i genomsnitt ungefär 5 26 per år, inkl. löneglidning. Det skall då understrykas att LU:s beräkningar är en maximikalkyl, som bygger på att en rad ganska optimistiska förutsättningar slår in. Det kan ha sitt intresse i sammanhanget att när LO:s avtalssekreterare Harry Fjällström gått in i skattedebatten och diskuterat dess konsekvenser, så har han, för att illustrera en tänkbar löneutvecklingsprofil, just utgått från en löneökning på i genomsnitt ungefär 5 90. Vi har ingen anledning att tro att de svenska löntagarorganisationerna, och särskilt inte de vilkas medlemmar arbetar i internationell konkurrens, skulle ha något intresse av att driva upp kostnaderna till en nivå som utgör ett direkt hot mot deras jobb. Dessutom är det ju inte så att de ensidigt dikterar avtalen. Även arbetsgivarna har en del att säga till om. Sammanfattningsvis är det min övertygelse att det skall vara möjligt att träffa avtal för de kommande åren, som både förstärker näringslivets konkurrenskraft och leder till att skattereformen får de effekter som eftersträvas. En annan huvudpunkt i den moderata kritiken har gällt det begränsade indexskyddet under reformperioden. Det har naturligtvis en direkt anknytning till det ämne jag nyss berört, nämligen löneutvecklingen under de kommande åren. Debatten om indexregleringen var särskilt intensiv under första hälften av 1970-talet, då den dåvarande socialdemokratiska regeringen varje år gjorde omläggningar av skatten som ledde till en successivt skärpt progression i skatteskalan. De höga nominella lönelyften medförde samtidigt att inkomsttagarna sköts längre och längre upp i skatteskalan och alltså fick högre och högre marginalskatter. Vi sade oss då att det är orimligt att den del av löneökningen som bara är inflationskompensation skall leda till skärpt skatt. Skatteskalan borde därför inflationsskyddas. Det skedde också genom ett initiativ från den första borgerliga trepartiregeringen. Genom inflationsskyddet skapades ökad säkerhet hos löntagarna om hur skatten skulle komma att utvecklas. Indexregleringen kom att genomföras under en period med fallande reallöner. Jag tycker vi skall erkänna att det försatte oss i ett visst dilemma. Vid sjunkande reallöner leder en indexuppräkning i takt med den fulla prisutvecklingen inte bara till att skatteuttaget sjunker, vilket försämrar statsfinanserna, utan också till att inkomsttagare med högre inkomster får en köpkraftsminskning som understiger den för personer med lägre inkomster. Det var bl.a. mot den bakgrunden som trepartiregeringen på hösten 1980 föreslog att basenheten för 1981 skulle fastställas till 6 400 kr. i stället för 6 500 kr., som den skulle ha blivit om reglerna hade följts. Åtminstone under perioder med relativt kraftiga reallöneförändringar — både nedåt och uppåt — finns det alltså skäl att något modifiera inflationsskyddet eller att göra justeringar i skatteskalan. När vi nu föreslagit att basenheten under de kommande tre åren skall räknas upp med 400 kr. per år, dvs. i genomsnitt ca 5,5 26, har vi sneglat på vilket utrymme som kan finnas för löneökningar under dessa år. Om löneökningarna inte blir högre än detta, kommer alltså människorna att få de marginalskatter som nu förespeglas dem. Med hänsyn till att personer med högre inkomster måste räkna med lägre löneökningar än genomsnittet är det sannolikt att de t.o.m. får lägre marginalskatter än de kan avläsa, om de tillämpar 1985 års skatteskala på sin aktuella inkomst. I de beräkningar som har redovisats av budgetdepartementet i samband med presentationen av skattereformen har det sagts att ungefär 600 000 inkomsttagare kommer att hamna över den s.k. brytpunkten vid 16 basenheter, dvs. få en högre marginalskatt än 50 76. Om de genomsnittliga löneökningarna inte överstiger 5,5 70 kommer antalet snarast att bli mindre än 600 000. Från moderat håll har man hävdat att antalet i stället skulle närma sig 1 miljon. För att det skall kunna vara sant krävs det, såvitt jag förstår, löneökningar på i genomsnitt över 15 96 per år under de kommande 3 åren. Det må förlåtas mig, om jag anser det vara väl lättsinnigt att spekulera i sådana våldsamma löneökningar. Dessutom gäller, om igen, att moderaterna förutsätter, att om detta ändå skulle inträffa, så skulle regeringen passivt låta det ske. Det visar hur totalt orealistisk den moderata kritiken är. Det har framgått av opinionsundersökningar att människor är osäkra på vad skattereformen kommer att innebära för deras egen privatekonomi. Och det är inte underligt med hänsyn till alla motstridande uppgifter som förekommit i massmedia. När förslaget nu är definitivt klart och beslutet väl är fattat, kommer rimligen mycket av osäkerheten att skingras. Men samtidigt skall vi inte sticka under stol med att det är svårt att beskriva effekterna av en så omfattande reform. För att kunna göra det måste man göra en lång rad antaganden om den ekonomiska utvecklingen och om hushållens beteenden. Beroende på vilka antaganden man gör kan utfallet bli väsentligt olika. Det är inte konstigt om det varit svårt att göra en beskrivning som kan accepteras av alla. För det absoluta flertalet med inkomster som motsvarar heltidsoch helårsarbete blir den väsentliga förändringen att marginalskatten sänks; för många sänks den rejält. Syftet med reformen har också varit att åstadkomma sänkta marginalskatter, inte att sänka den totala skatten. Efter en helt idealisk omläggning med den inriktningen skulle alla betala ett oförändrat beloppi skatt men ha en lägre marginalskatt. Ett sådant resultat är emellertid matematiskt omöjligt att uppnå. Det är grunden för diskussionen om vinnare och förlorare. Jag vill betona att detta gäller hur man än väljer att lösa finansieringsfrågan. Och att reformen måste finansieras säger ju numera moderaterna åtminstone i princip ja till. Det är viktigt att slå fast att redan en marginalskattesänkning ger starka effekter på olika hushåll. Höga marginalskatter, i kombination med full avdragsrätt för underskott och hög inflation, har gjort det möjligt att övervältra en stor del av kostnaden för lån på andra skattebetalare. Med lägre marginalskatter minskar utrymmet för det. Det är den viktigaste förklaringen till den prispress på småhusmarknaden som befarats leda till kapitalförluster för vissa småhusägare. Köparna är helt enkelt inte villiga att betala lika höga priser som tidigare, när de nu får bära en större del av kostnaden själva. För 90 26 av inkomsttagarna, kanske t.o.m. för ännu fler, är det marginalskattesänkningen ensam som ger sådana här effekter. För de resterande 10 96 samverkar marginalskattesänkningen och avdragsreformen till dem. Men även för dessa är det i allmänhet marginalskattesänkningen som betyder mest. I debatten om skattereformens effekter har den analys som PK-bankens ekonomiska sekretariat gjort ofta åberopats. Jag vill understryka att kalkylerna inte visar vad som händer för faktiska individer och hushåll. Det framhålls också av bankekonomerna själva. Kalkylerna förutsätter nämligen att den som i dag har ett visst underskott låter det växa år från år, så att det 1985 är lika stort i reala termer som i dag. För att det skall vara sant räcker det inte att ett lån inte alls amorteras, utan det måste faktiskt öka. Men en av poängerna med reformen är ju just att människor skall påverkas att inte fortsätta att ta lån för konsumtion och fastighetsplaceringar i samma takt som förut. Eftersom reformen — och då lägger jag in i det såväl marginalskattesänkningen som avdragsbegränsningen — gör hushållen mer räntekänsliga, så bör det också vara möjligt att hålla ett lägre ränteläge i Sverige än vad som eljest skulle vara möjligt. På det sättet kan alltså reformen bli en direkt hjälp till låntagarna, bland vilka villaägarna är en dominerande grupp. Slutligen bör det understrykas i fråga om avdragsreformen att den ensam ger obetydliga effekter, eller inga alls, för alla utom en liten grupp inkomsttagare med särskilt höga inkomster. Jag säger inte det för att urskulda effekten när den inträffar, utan för att minska oron hos människorna till mer rimliga proportioner, när moderaterna nu gör sitt bästa för att skrämma upp dem. En person med t.ex. 130 000 kr. i inkomst i år kan aldrig få större merskatt på grund av avdragsbegränsningen än knappt 1000 kr., oavsett hur stort underskott han har. Och underskottet måste vara mycket stort för att inte marginalskattesäkningen skall ge en lättnad som mer än väl väger upp det. Är inkomsten 120 000 kr. blir den maximala effekten knappt 500 kr., och är inkomsten 110 000 kr. eller lägre blir det aldrig någon effekt. Moderaterna har under det gångna året gjort stora ansträngningar för att sprida en bild av skattereformen som ”dödsstöten för många villaägare, småföretagare och även bönder”. Däremot har man inte lagt ner mycken möda på att underbygga dessa påståenden. I praktiken är det naturligtvis inte möjligt, helt enkelt därför att det inte är sant. Låt mig ge ett exempel på hur moderaterna agerat. Den 18 januari skrev den utomparlamentariske moderatledaren i Dagens Nyheter att avdragsbegränsningen innebär att vi ”klipper till mot en och en halv miljon hushåll, som får se sina boendekostnader öka och/eller sitt sparkapital minska”. Samma påståenden har framförts i artiklar och från talarstolar gång på gång. Det är i och för sig riktigt att villapriserna kan antas bli påverkade av skattereformen. Men det är framför allt marginalskattesänkningen som leder till sådana effekter. Avdragsbegränsningen berör inte en och en halv miljon villaägare utan 250 000. Men även för merparten av dem är det marginalskattesänkningen som betyder mest. Moderaterna vill närmast gå längre när det gäller marginalskattesänkningar, och dessutom vill de minska bostadssubventionerna mer och snabbare än regeringen. Det är uppenbart att en sådan politik i allt väsentligt skulle få samma effekter på villamarknaden som den nu föreslagna skattereformen. Men moderaterna försöker hävda att deras politik skulle vara mer skonsam mot landets villaägare. Jag har tidigare vid ett par tillfällen ställt den raka frågan till moderaterna om det inte vore ärligare att upplysa landets villaägare om att även med en alltigenom moderat skatteoch bostadspolitik skulle villaägarnas boendekostnader stiga och deras sparkapital minska. Jag vill upprepa den här i dag och hoppas att vi därmed äntligen skall få ett besked från moderaterna på den punkten. Och sedan utgår jag ifrån att den moderata buskpropagandan i denna fråga kan läggas ned en gång för alla. Det skulle sanera debatten. I praktiken är det ju så att vi är överens om en skattereform som kan få vissa effekter som inte alla önskar. Men de positiva effekterna måste bedömas vara så betydande att vi ändå är beredda att genomföra den. Det är en märklig debatt vi fått bevittna under det gångna året. Först försökte moderaterna hävda att principöverenskommelsen från förra våren inte skulle ge ett resultat som stod i rimlig relation till trepartiregeringens utgångsbud från februari-mars 1981. När förslaget sedan visade sig ligga mycket nära, valde man i stället att göra extrema antaganden om utvecklingen under de närmaste åren för att den vägen misskreditera skattereformen och legitimera det egna avhoppet från trepartiregeringen. Man har satsat på att profilera sig och agera missnöjesparti i stället för att delta i ett konstruktivt samarbete. Jag beklagar det mycket. Genom det beslut jag utgår från att riksdagen i dag fattar läggs grunden för en mer harmonisk skatteutveckling under de kommande åren. Skattereformen är ett viktigt inslag i den ekonomiska politik som regeringen bedriver. Nu kommer det äntligen att löna sig bättre att arbeta, att göra en extra ansträngning för att hjälpa Sverige ur krisen. Och nu kan äntligen en extra arbetsinsats på allvar hävda sig mot ett extra avdrag. Att en sådan reform kan tas med stor majoritet i riksdagen är verkligen något att glädjas åt.

Herr talman! Den skatteproposition som i dag skall behandlas av riksdagen skiljer sig beklagligtvis på flera viktiga punkter från det förslag som den dåvarande trepartiregeringen offentliggjorde den 3 februari förra året. De mest betydelsefulla ändringarna är: 1. Reformen blir ett år försenad, vilket går stick i stäv mot den viljeinriktning som regeringen ådagalagt före ”den underbara natten”. 2. Underskottsavdragen, som till övervägande del utgörs av räntorna på egnahemslånen, blir inte längre fullt avdragsgilla vid beskattning. Därigenom bryter man med vad som klart utlovades i bl.a. 1979 års regeringsdeklaration. 3. Inflationsskyddet av skatteskalorna, som också garanterades i regeringsdeklarationen, har ganska väsentligt minskat genom att skyddet har begränsats till en penningvärdesförsämring på 5,5 20 per år. 4. Reformen kommer att avsevärt överfinansieras. Därmed kommer den nödvändiga och av alla önskade sänkningen av marginalskatterna att resultera i en totalt sett kraftig sammanlagd skattehöjning. Nu säger Rolf Wirtén att han är övertygad om att en avräkning av löneavgiften kommer att ske vid avtalsförhandlingarna, och han viftar bort tidigare negativa erfarenheter. Jag hoppas naturligtvis att Rolf Wirtén har rätt. Men jag tvivlar på det. Detta mitt tvivel delades så sent som i förra veckan i en tidningsartikel av en tidigare folkpartiriksdagsman. Självfallet är det viktigt att beslut om stora och omfattande förändringar så långt möjligt tas av en bred majoritet här i riksdagen. Trepartiregeringen hade också den ambitionen och presenterade den 26 mars 1981 ett dokument för socialdemokraterna i ett försök att nå en bred enighet. Tidpunkten då marginalskattesänkningen skulle inledas ville regeringen dock inte rucka på i dokumentet. Detta var fullt förståeligt, eftersom just tidpunkten var ett mycket viktigt inslag i reformprogrammet, som ju syftade till att så snabbt som möjligt förbättra vårt ekonomiska läge. Enligt Rolf Wirtén var det en viktig offensiv satsning att ändra marginalskatterna så snabbt som möjligt. Att uppskjuta en betydelsefull offensiv ett helt år måste för varje befälhavare te sig ytterst betänkligt — även om Rolf Wirtén nyss sade att det inte betydde så mycket. Där måste han tala mot bättre vetande. När det gäller underskottsavdragen föreslog regeringen att snabbutreda möjligheterna att fr.o.m. inkomståret 1983 införa en viss begränsning av avdragsrätten. Det gällde alltså en utredning utan någon som helst förbindelse. Beträffande indexregleringen av skatteskalan var regeringen beredd att göra några mindre, tekniska justeringar och diskutera den exakta utformningen med bibehållande av inflationsskyddet. I förhandlingsförslaget till socialdemokraterna för man ett resonemang om finansiering medelst proms. Då en sådan finansieringsform inte längre är aktuell när det gäller de beslut som skall fattas i dag, finns det inte någon anledning att närmare beröra det resonemanget. I uppgörelsen med socialdemokraterna har mittenpartierna sålunda på väsentliga punkter avvikit både från regeringsutspelet den 3 februari och från erbjudandet till socialdemokraterna den 26 mars. Ett drygt år har nu gått sedan skatteuppgörelsen träffades. Trots den långa tiden och trots att tre partier, representerande mer än två tredjedelar av väljarna, står bakom uppgörelsen, har uppenbarligen svårigheterna varit stora att övertyga svenska folket om förslagets förträfflighet. Enligt en nyligen utförd Sifoundersökning var det blott 26 96 av de tillfrågade som ansåg att reformen var bra. Det borde naturligtvis ha varit nästan tre gånger så många. Mer än hälften av de tillfrågade sade sig vara osäkra, vilket sannerligen inte är något gott betyg vare sig åt propositionen eller åt de inblandade partiernas förmåga att informera svenska folket. Rolf Wirtén sade nyss att han var övertygad om att osäkerheten kommer att minska när beslutet fattas i dag och svenska folket får reda på hur det verkar. Jag är inte alls säker på det. Jag tror snarare att det blir på samma sätt som det blev när informationen om fackföreningsfonderna spreds ut till svenska folket. Då ökade osäkerheten om fondernas förträfflighet. Jag tror att det kommer att bli likadant med skatteförslaget. Det måste kännas både egendomligt och förvirrande för centerpartiets och folkpartiets väljare, att deras partier är rörande eniga med socialdemokraterna i skattefrågan, samtidigt som de för en intensiv kamp mot sossarna i nästan alla andra frågor. Detta förhållande, parat med propositionens många brister, har säkerligen gjort en mängd mittensympatisörer tveksamma eller negativa till förslaget. Att det uppenbarligen också är många socialdemokrater som delar denna tveksamhet är något mer förvånande, eftersom det här är fråga om en ganska betydande skattehöjning, och socialdemokraterna i decennier har intalat sitt folk att den enda acceptabla förändringen när det gäller våra skatter är en höjning av dem. Kritiken mot skatteuppgörelsen har från tidningar och organisationer som står mittenpartierna nära bitvis varit mycket skarp. Jag skall nöja mig med ett par exempel. Expressen skrev efter den underbara natten: ”På punkt efter punkt har Thorbjörn Fälldin och Ola Ullsten låtit socialdemokraterna driva igenom sin syn.” Tidningen fortsätter: ”I sina ansträngningar att nå en historisk kompromiss med socialdemokratin har folkpartiledaren kompromissat med sin och partiets integritet.” Lantbrukarnas riksförbund, som av tradition står centerpartiet nära, var också mycket kritiskt. Förbundet skrev i sitt remissyttrande att man ställde sig bakom förslaget att en marginalskattesänkning genomförs och att åtgärder vidtas mot avarter av underskottsavdrag. Men, fortsätter man, föreliggande förslag kännetecknas av stora brister i analyserna, vilket inte gör det möjligt att överblicka effekten av detsamma för olika inkomstgrupper. Särskilt understryks att förslaget beträffande beskattning av makar är oacceptabelt och att problemen kring förvärvskällebegreppet inte har beaktats. Förbundets slutsats är, att dessa problem måste få en godtagbar lösning innan förslaget görs till föremål för lagstiftning. Herr talman! Efter dessa mera allmänna synpunkter på propositionen skall jag nu något närmare beröra de punkter i propositionen som moderata samlingspartiet inte kan stå bakom, och som utmynnat i tolv reservationer till skatteutskottets betänkande. Begränsningen av rätten till underskottsavdrag är ett hastverk förknippat med åtskilliga svagheter. Den viktigaste principiella kritiken är att förslaget ändrar hela symmetrin i skattesystemet. Principen att ett belopp som är skattepliktigt i ena änden skall vara avdragsgillt i den andra har brutits upp, och antalet skatteundandragande dispositioner kommer med all säkerhet att kraftigt ökas. Förslaget strider också mot grundprincipen att beskattningsunderlaget skall utgöra inkomsten efter avdrag för alla omkostnader för denna inkomsts förvärvande. Det är också mycket allvarligt att begränsningen av rätten till underskottsavdrag strider mot flera gjorda utfästelser. Den övervägande delen underskott utgörs av räntorna på villalånen. Om dessa sägs det i 1979 års regeringsförklaring: ”Rätten att göra avdrag för räntekostnader bibehålles.” Detta löfte har sedan upprepats vid andra tillfällen, såsom i 1980 års budgetproposition och i direktiven till förlustavdragskommittén. I treparti regeringens ekonomiska handlingsprogram av den 3 februari 1981 påpekar man att den hösten 1980 beslutade skärpningen av reavinstskatten vid försäljning av fastigheter var att betrakta som ett alternativ till en begränsning av avdragsrätten. Nu använder man sig av bäggedera. För två år sedan tillsattes den s.k. underskottsavdragsutredningen, som bl.a. hade till uppgift att undersöka möjligheterna att införa någon form av begränsning av avdragsrätten för privata lån som ej avser egnahem. Mot all praxis avvaktar man inte utredningen utan klipper till med en lagstiftning, på kort tid hopsnickrad i kanslihuset. Ganska snabbt upptäckte man att det behövdes lappar i det nya skattetäcket. För att förhindra icke önskvärda verkningar fick man skriva propositioner om bl.a. kvittningsrätten för premieobligationer och om förskottsräntor. I Sveriges svåra ekonomiska läge är det utomordentligt viktigt att vårt näringsliv får så gynnsamma möjligheter som tänkas kan för att kunna expandera. Ur denna synpunkt är det mycket olyckligt med de föreslagna underskottsavdragsbegränsningarna. Det måste utan all tvekan verka hämmande för företagandet att en företagare eller annan förvärvsarbetande inte fullt ut skall kunna kvitta en intäkt av tjänst eller av ett företag mot ett underskott i en annan rörelse. Vem vill under sådana förhållanden satsa på en ny verksamhet när ett underskott, som mycket ofta uppstår de första åren i ett nystartat företag, inte fullt ut får kvittas. Det är knappast ägnat att förvåna att remissinstanserna har varit ytterst kritiska mot denna del av propositionen. Jag skulle kunna läsa sida upp och sida ner med kritiska yttranden, men jag nöjer mig med att nämna Kooperativa förbundet, eftersom den organisationen knappast kan anses ha skrivit en partsinlaga för moderata samlingspartiet. Så här skriver KF bl.a.: ”Traditionellt föregås mer ingripande lagförslag av ett kvalificerat utredningsarbete, som syftar till att uttömmande bereda, förklara och motivera förslaget. Denna tradition skapar trygghet och säkerhet vid den framtida tillämpningen av lagen. Det är en tradition som enligt KF:s uppfattning är väl värd att bevara och som kan skapa garantier för stringens, konsekvens och förutsebarhet i lagstiftningen. Den föreslagna avdragsbegränsningen kommer att leda till att tillgångar och skulder transporteras mellan förvärvskällor i syfte att inom förvärvskällan uppnå samma effekt som om underskottsavdrag hade medgivits. De s.k. nolltaxerarna blir sannolikt inte färre efter förslagets genomförande. Förvärvskällebegreppet får för den enskilde en helt annan betydelse än det hittills haft. Likartade kostnader kommer att behandlas olika beroende på vilken förvärvskälla de hänförs till. Allt detta medför krav på ökad kontroll och därmed än större belastning på den redan nu hårt ansträngda skatteförvaltningen.” Nu hjälper det föga att statsministern givit underskottsavdragsutredningen uppdrag att se över avdragsrätten för nyföretagare. Utredningen skulle naturligtvis, som KF så riktigt påpekar, ha legat till grund för propositionen och inte tvärtom. Sunt förnuft och omtanke om svenskt nyföretagande har beklagligtvis blivit en bristvara för de tre partierna bakom skattepropositionen i denna del. PK-banken, som lika litet som KF kan beskyllas för att komma med någon partsinlaga, har genom sitt ekonomiska sekretariat under ledning av Nils Lundgren beräknat att det antal skattebetalare som förlorar på skatteomläggningen blir ca 820000. Detta under förutsättningen att inflationen anser bankens sekretariat. Denna siffra, ca 820 000, skall jämföras med de 40 000 som budgetdepartementet angav skulle få en viss skatteskärpning. Den är ett falsifikat som man efter konfrontationen med PK-bankens siffror knappast nöjaktigt kunnat förklara. Det tycker jag inte heller att budgetministern har lyckats med hittills i dag. Den övervägande delen av de 820 000 är småhusägare, varav många på senare år till stigande priser skaffat sig ett eget hem, förlitande sig på de utfästelser som de demokratiska riksdagspartierna gjort till villaägarna. Som vanligt drabbas i första hand de som har den svagaste ekonomin. En mer välsituerad husägare kan frigöra andra förmögenhetsobjekt och sålunda minska räntekostnaderna och därmed också underskottsavdragen, medan den som har sitt småhus som enda tillgång inte har sådan möjlighet till avdragsminimering. I detta sammanhang behöver också påpekas att många människor genom prisfall på villamarknaden efter skatteuppgörelsen fått se sitt insatskapital smälta bort som smör i solsken. Man har från regeringens sida erkänt att ett prisfall på 10-15 96 är tänkbart. Man har också från regeringshåll sagt att det inte är något fel om en 700 000-kronorsvilla sjunker i pris till 600 000 kr. Men jag tycker det. Många som köper villa kan maximalt skrapa ihop 100 000 kr. i insatskapital och får låna 600 000 kr. Över en natt har de fått se hela sitt insatskapital försvinna. Jag tycker att det knappast är ett tillfredsställande resultat. Även om det kanske inte drabbar så rasande många människor, har dessa människor dock rätt att begära rättvisa. För sysselsättningen på villaoch fritidshussektorn har naturligtvis avdragsbegränsningen varit negativ. Jag har, herr talman, uppehållit mig länge vid underskottsavdragen, men jag måste ändå ta upp ytterligare några negativa företeelser. Det måste förefalla märkligt att en lantbrukare som tar upp ett lån för att exempelvis renovera sitt kostall får högre boendekostnader — inte bara för kossorna utan också för sig själv, förutsatt att han har en inkomst över brytpunkten. Skälet till detta onekligen egendomliga förhållande är att boningshusets andel av de totala skuldräntorna på hela fastigheten ökar och därmed också det inte avdragsgilla underskottet. I en av våra reservationer har vi yrkat att detta uppenbara misstag rättas till. Underskottsavdragsbegränsningen får enligt vår uppfattning inte önskvärda konsekvenser när det gäller kvittning av överskott mot underskott äkta makar emellan. Därvidlag har vi — som i så många andra fall — stöd i remissbehandlingen. Vi finner det inte riktigt att någon kvittningsrätt inte skall föreligga om ett underskott på fastigheten finns hos ena maken och överskott av kapitalinkomst hos den andra. De makar som inte har möjlighet att vidta interna transaktioner eller omfördela sina tillgångar kommer naturligtvis då i ett sämre läge, och detta kan ur rättvisesynpunkt inte accepteras. På tal om makar har vi tagit upp några frågor om familjebeskattningen i reservationerna 6-8. I propositionen erkänns — och det är bra — att de nuvarande sambeskattningsreglerna är mycket svårtillgängliga och även försvårar tillämpningen av andra skatteregler. Enligt departementschefens uppfattning är en avveckling av sambeskattningen i och för sig önskvärd, men ett slopande kan ”i en del fall öppna möjligheter till skattevinster i en omfattning som är besvärande från fördelningspolitiska utgångspunkter”. Med andra ord: hade det inte varit för den kungliga svenska avundsjukan, så hade man bums bort slopa sambeskattningen. Det skall villigt erkännas att propositionen innebär en stor förenklingsvinst i och med att sambeskattning ej skall ske förrän brytpunkten passeras och gränsbeloppet 2 000 kr., då sammanlagd B-inkomst räknas som A-inkomst, ändrats till ett grundavdrag om 5 000 kr. Från moderat håll anser vi att budgetministern borde ha fullföljt sin tankegång om ett slopande av sambeskattningen, och vi har i reservation 6 begärt ett förslag till en snabb sådan avveckling. I samma reservation föreslår vi att inkomst av annan fastighet som nu anses som B-inkomst, i likhet med vad som gäller för jordbruksfastighet och rörelse, skall betraktas som A-inkomst om den skattskyldige utfört verkligt arbete i förvärvskällan. Det centrala felet med svensk familjebeskattning kan sägas vara att en familjs beskattning nästan helt beror på hur många familjemedlemmar som tjänar in inkomsten, medan man tar ingen eller ringa hänsyn till hur många som skall leva på den inkomsten. Flerbarnsfamiljerna är särskilt hårt trängda. Dessa familjer är i betydligt större utsträckning än andra hänvisade till en förvärvsinkomst, eftersom en av makarna behöver vara hemma och se till barnen. Det är ganska skrämmande att en trebarnsfamilj med endast en inkomst 1981 behövde ha en inkomst på ca 103 000 kr. för att nå existensminimum. För 1982 har den siffran stigit, så att den ligger avsevärt över brytpunkten, då underskottsavdragen inte blir fullt avdragsgilla. Bristerna i det nuvarande systemet kan sammanfattas så att systemet inte tar hänsyn till bärkraft, ger ofta svåra marginaleffekter, styr en familjs arbetsfördelning och gynnar konstlade inkomstfördelningar. Riksdagen bör uppdra åt regeringen att snabbt göra en översyn familjebeskattningen i syfte att anpassa beskattningen efter bärkraft. Där tror jag att ekonomioch budgetministern delar min uppfattning. Han antydde i alla fall här — och det har han gjort också i propositionen — att han är för att sambeskattningen skall avvecklas. I många småbarnsfamiljer är det ofta mycket svårt för båda föräldrarna att förvärvsarbeta. Detta beror inte enbart på att barntillsynen många gånger är svår att ordna utan också på att lönen för ett förvärvsarbete efter skatt ofta inte täcker barntillsynskostnaderna, eftersom dessa inte är avdragsgilla. Moderata samlingspartiet har länge arbetat för att nödvändiga och styrkta barntillsynskostnader skall betraktas som en utgift för inkomsters förvärvande och sålunda vara avdragsgilla. Även i denna fråga har vi föreslagit att riksdagen hos regeringen begär en utredning och förslag om avdrag för nödvändiga och styrkta barntillsynskostnader vid beskattningen. I mitt anförande har jag inte berört, annat än i förbigående, indexregleringen, skatteskalorna, förslaget till schablonavdrag i tjänst, finansieringsfrågorna samt synpunkter på den framtida skattepolitiken. Dessa frågor kommer att tas upp av Bo Lundgren. Med det sagda, herr talman, yrkar jag bifall till samtliga tolv moderata reservationer.

Herr talman! Jag måste säga att det är något av tragedi i moderaternas sätt att diskutera den här frågan. Moderaterna är ju ett parti som — jag kan inte komma ifrån detta — länge har försökt att tillsammans med oss bedriva en opinionsbildning för att få den tidigare regeringen att förstå att en ständig ökning av marginalskatterna är ett allvarligt hot mot den svenska ekonomin, försöken att få dynamik i denna. Såvitt jag förstår är nu 75 96 av ledamöterna häri kammaren beredda att rösta för vårt förslag, och det skulle alltså vara på väg att antas med bred marginal. Men samtidigt som moderata samlingspartiet förklarar sig ha den grundinställning som man tidigare givit uttryck åt ställer sig partiet i dag vid sidan av förslaget. Det är någonting märkligt i det här förhållandet. Man har från början försökt följa en debattlinje som gått ut på att den överenskommelse som centerpartiet, folkpartiet och socialdemokraterna gjorde föregående vår inte var möjlig att fortsätta fram till en färdig proposition. Man förde till torgs en mängd skrämselargument — jag kan inte kalla det annat — när det gällde vad som skulle hända. Man drog sig inte för att säga att villapriserna skulle halveras. Det skulle gå likadant med premieobligationer, och det skulle egentligen gå galet med allting. I dag säger Knut Wachtmeister ingenting om det här. Han talar om att regeringen har — och det gjorde vi redan efter det att överenskommelsen träffats våren 1982—sagt att detta får effekt på villamarknaden. Att det skulle bli så har väl aldrig ifrågasatts. Men de här våldsamma överdrifterna från moderata samlingspartiets sida skapade naturligtvis en förvirrad situation för en hel del människor som lyssnade på detta tal. Det har därför varit ett tungt och ibland litet irriterande arbete att rätta till alla de här förvanskningarna av vad som skulle hända. Jag tycker att vi på den punkten har kunnat bedriva en tillräckligt god pedagogisk verksamhet, och i dag tas den här reformen med lugn. Man känner att nu blir det verkligen en rejäl marginalskattesänkning. Detta är det fundamentala i det som vi nu tar beslut om. Eftersom denna argumentationslinje inte längre är hållbar, fortsätter man även i dag att vara felsökare på ett rätt anmärkningsvärt sätt. Man talar inte om förtjänsterna med att få en marginalskattesänkning utan försöker göra invändningar på en del punkter, som man i och för sig kan diskutera. Jag är på det klara med att en så stor skattereform som det här är fråga om tål att följas upp och bli föremål för fortsatt utredningsarbete. Men priset får inte vara ett nej till den väsentliga förändring av vår skattepolitik som nu är på väg. Det är ändå bageteller i förhållande till det stora som kommer att hända. Jag tycker det vore tid att sluta med gnölandet och i stället arbeta för vad moderaterna från början velat åstadkomma, nämligen en sänkt marginalskatt. När Knut Wachtmeister nu för in PK-ekonomerna såsom sanningsvittnen, är det skäl i att även notera den artikel som Nils Lundgren själv levererade i Svenska Dagbladet i går. Där säger han att han är ganska överraskad av hur man i en mer förenklad debatt har utnyttjat deras synpunkter. Han talar om att det blev rabalder trots att resultaten från rent intellektuella utgångspunkter var ganska odramatiska. PK-ekonomerna har inte redovisat några märkvärdigheter. De har använt andra förutsättningar för sina kalkyler än dem som regeringen hade. Då kommer man naturligtvis till andra resultat. Det är inget konstigt med detta. Som jag sade i mitt inledningsanförande kan man starta denna debatt med olika värderingar. Man kan göra det med finansieringen invägd eller inte. Vi har i skattepropositioner hittills alltid, Knut Wachtmeister, redovisat skatteförändringen men inte vägt in olika finansieringsdelar. Vad regeringen har redovisat beträffande de 40 000 som Knut Wachtmeister ifrågasatte har inte på något sätt kullkastats av PK-ekonomerna. Om de i sina beräkningar utgår från samma förutsättningar som vi har utgått från, kommer de till samma resultat som vi har kommit till. Det är inte något falsifikat, vilket Knut Wachtmeister ville göra gällande. Det är helt galet att komma med ett sådant påstående. När det gäller de konkreta punkter där Knut Wachtmeister ville åberopa PK-ekonomerna för att från det hållet få stöd för de moderata argumenten kan jag börja med villamarknaden. Här säger PK-ekonomerna: De betydande förluster på skatteomläggningen som inkomsttagare med höga underskottsavdrag gör kommer huvudsakligen ur marginalskattesänkningen. Den kritiserade avdragsbegränsningen bidrar ganska litet till förlusterna för folk i vanliga inkomstlägen. Detta är vad PK-ekonomerna säger om just villamarknaden. Då skall man komma ihåg att Knut Wachtmeister och hans parti vill gå längre när det gäller marginalskattesänkningen, vilket skulle få större effekter för villamarknaden än det förslag som nu ligger på riksdagens bord. Därför är hela deras kritik helt omöjlig. Den träffar inte rätt. Skall man till detta lägga de förslag som moderata samlingspartiet har framfört när det gäller subventioner inom bostadspolitiken, kommer den moderata skatteoch bostadspolitiken att slå oerhört hårt på villamarknaden. Kan vi inte direkt få ett erkännande på den punkten, Knut Wachtmeister? Det förhåller sig ju så. Bostadsministern har f. ö. direkt redovisat effekterna för de villaboende och dem som bor i hyreslägenheter, om man skulle fullfölja den moderata bostadspolitiken. De effekter i form av sänkta priser som Knut Wachtmeister försöker hävda att vi åstadkommer på villamarknaden är, må jag summera, i huvudsak en konsekvens av marginalskattesänkningen, som ni moderater vill gå längre med. Därtill lägger ni försämringarna av bostadssubventionerna. Sammantaget blir resultatet, om era förslag genomfördes, väsentligt allvarligare för villamarknaden. Herr talman! Knut Wachtmeister tog också upp den del av betänkandet som gäller makebeskattningen. Låt mig på den punkten säga till Knut Wachtmeister att makebeskattningen avskaffas ju utom för tilläggsbeloppet. Även här är det alltså fråga om en viktig reform. Moderaterna vill avskaffa sambeskattningen, och det är väl O. K. i och för sig, men man kan ju inte samtidigt begära att underskott hos en make skall kunna utnyttjas av den andre maken. Det resonemanget går inte ihop. Avslutningsvis i den här repliken vill jag något beröra det inledande avsnittet i Knut Wachmeisters resonemang. Uppenbarligen menade han att förseningen av skattereformen var så allvarlig att den var värd ett avhopp från regeringen. Det här har också förvånat mig väldigt mycket. Läget var det att man ville åstadkomma en rejäl marginalskattesänkning men att det inte gick att få en bred uppgörelse utan att vänta till 1983. De tre partierna i den dåvarande regeringen var överens om att 1982 var ett år när man måste starta försiktigt, och det gjorde man också i det förslag som framlades. Bara en femtedel av marginalskattesänkningen låg där. Därtill kom att det fanns ett löpande avtal. Att i det läget inte kunna betala det pris som det innebar att starta 1983 utan i stället hoppa av regeringen, det verkar för den utomstående mycket märkligt.

Herr talman! Jag delar helt naturligt budgetministerns syn att marginalskatterna är ett hot mot framåtskridandet och därför måste sänkas. Men det var moderata samlingspartiet som först slog larm om det för många många år sedan, så det skall inte Rolf Wirtén inmuta som en folkpartiidé. Kritiken har från vår sida varit hejdlös, säger Rolf Wirtén, och det har skapat förvirring hos många människor. Men kritiken kommer inte bara från oss utan också från en lång rad opolitiska instanser och från tidningar, t.ex. Expressen som ju står Rolf Wirténs parti nära. Att vi skulle ha skapat förvirring när vi försökt klarlägga de verkliga förhållandena, är naturligtvis inte en riktig syn på det hela. Men om vi lyckats tala om för svenska folket hur det verkligen ligger till, är det ett gott betyg åt vår förmåga att informera. Rolf Wirtén säger att vi är felsökare. Självfallet har vi slagit ner på de värsta missförhållandena. När Rolf Wirtén säger att förseningen på ett år var det enda skälet till att vi hoppade av uppgörelsen, är det inte alls sant. Jag redogjorde i mitt inledningsanförande för de fyra huvudpunkter där uppgörelsen med socialdemokraterna avvek från trepartiregeringens ursprungliga förslag. Sedan talade Rolf Wirtén om PK-bankens yttrande där det sägs att skatteuppgörelsen inte rör endast 40 000 människor utan över 800 000. Skillnaden beror på, säger Rolf Wirtén, att man gör värderingen från olika utgångspunkter. Men hur skulle en skatteomläggning kunna gynna nästan hela svenska folket och missgynna bara 40 000 människor? Det är naturligtvis helt ohållbart, och det beror på att man i den beräkningen inte hade med finansieringen alls. Rolf Wirtén åberopar också Nils Lundgrens artikel i Svenska Dagbladet i går. Jag har den med mig här, och jag skall citera ett litet kort stycke: ”Formen för avdragsbegränsning är emellertid egentligen ett skattetekniskt missfoster. Det skapar problem mellan förvärvskällor och saknar symmetri i det viktiga avseendet att ränteinkomster beskattas obegränsat.” Nu säger Rolf Wirtén att sänkningen av priserna på villamarknaden i mycket hög grad beror på att marginalskatterna sänks. Försök inte inbilla mig att villapriserna sjunker med 15 96 bara därför att marginalskatterna sänks, utan det är naturligtvis på grund av underskottsavdragsbegränsningen. Vi har heller inte från moderat håll förordat en löneavgift som ökar inflationen utan besparingar i stället. Nu ser jag att min tid är ute. I en senare replik ber jag att få återkomma till familjebeskattningen.